Herr talman! Raimo Pärssinen har frågat hur regeringen agerar för att stoppa EU-kommissionens förslag om att undanta företag med färre än 250 anställda från delar av arbetsmiljölagstiftningen eller om det är så att regeringen stöder kommissionens förslag. Ansvarsfördelningen i regeringen är sådan att jag ska besvara frågan. Regeringen välkomnar kommissionens arbete med att systematiskt och löpande identifiera och förenkla EU-lagstiftningen och välkomnar därmed även kommissionens meddelande om Refit. Regeringens linje har varit och är fortsatt tydlig vad gäller generella undantag för små och medelstora företag. Regeringen accepterar inte generella undantag. Det riskerar att bidra till tröskeleffekter som är svåra att överblicka och kan på sikt skada den inre marknaden. I sammanhanget är det också viktigt att arbetet med att förenkla för företag inte leder till en försvagning av arbetsmiljökraven. En bra arbetsmiljö är oerhört viktig. En självklar utgångspunkt för oss är att medlemsländer ska kunna gå längre än EU:s minimikrav. Rätten för en medlemsstat att anta eller behålla regler som går längre och ger ett bättre skydd för arbetstagare än vad som anges i minimidirektiv regleras i fördragen. Det förs inte någon diskussion på EU-nivå om att det ska ändras. Förslag som ger möjligheter till lättnader och undantag för mindre företag måste bedömas och analyseras från fall till fall. Regeringens uppfattning är att samtliga rättsakter som berörs av meddelandet ska behandlas inom ramen för det ordinarie beslutsfattandet och i sedvanliga forum. Regeringen anser att den generella principen vid utformning av regler alltid bör vara att ha de mindre företagen som utgångspunkt, det vill säga: think small first - tänk småskaligt först. Lagstiftning som fungerar väl för det mindre företaget fungerar även ofta väl för det större företaget.
Herr talman! Tack, näringsministern, för svaret! Jag har skrivit interpellationen utifrån den information jag har fått om det arbete som pågår i EU-kommissionen med det så kallade Refit-initiativet. Sedan ni vann valet och tog över regeringsmakten har det hänt en hel del på arbetsmiljöområdet. Det första som hände var att ni lade ned arbetslivsforskningen. Sedan fyllde ni på med att ta bort 30 procent av Arbetsmiljöverket, och den nedskärningen fortsätter. Då blir man lite orolig och undrar var regeringens fokus och intresse när det gäller arbetsmiljöfrågorna egentligen finns. Jag riktade interpellationen till arbetsmarknadsministern, för det här är frågor av arbetsmiljökaraktär. Nu får man höra att regeringen, både på ministerråd och i andra sammanhang, har godkänt vidare arbete med Refit. Jag har tidigare haft en interpellationsdebatt med dåvarande arbetsmarknadsministern Hillevi Engström och ställt frågan hur man ser på det hela. Då fick jag inget riktigt svar. Nu vet jag inte om jag ska tolka näringsministerns svar som att Annie Lööf och regeringen absolut inte kommer att gå med på någon typ av gräns, så att man alltså ska ha en annan typ av arbetsmiljölagstiftning för företag som har färre än 250 anställda. Detta kan väl ministern kommentera ordentligt? Det andra jag undrar är vad som händer på arbetsmiljöområdet i Europa nu. Det har ju inte presenterats någon arbetsmiljöstrategi. Då är frågan vad Sveriges regering har haft för roll i det hela. Vi förväntar oss att det ska komma något. Det har funnits ett färdigt belastningsskadedirektiv sedan 2010, men det har stoppats, trots att det har godkänts i vissa instanser. Det var framtaget redan 2010. När det gäller direktivet om frisörers hälsa och säkerhet gjorde parterna inom EU upp. Jag blev hemskt förvånad när jag såg att dåvarande arbetsmarknadsministern hade skrivit ett brev till kommissionen bakvägen, så att säga, alltså utan att informera om det, och stoppade direktivet. Det är alltså mycket som händer där ute. Man kan ta det här med förenkling av cabotagereglerna. När man kommer hit som utländsk förare får man köra tre gånger inom sju dagar, och sedan ska man lämna landet. Inom Refit finns en avsikt att öppna för en ändring av detta och ta bort den begränsningen. Sådana här frågor är jätteviktiga för svensk arbetsmarknad och arbetsmiljö. Det är ett välkänt problem att många oseriösa transportföretag utnyttjar arbetskraft i dag. Det finns också förslag om detta i Refit, och då blir frågan hur ministern ställer sig till detta. Sedan kommer en översyn av deltidsarbete och visstidsanställningar. Då blir jag också orolig. Refit-initiativet innebär att man ska införa något som kallas gold-plating, det vill säga att de länder som inför bättre arbetsmiljöregler än vad som krävs ska bli utpekade, och då ska man kunna motivera varför man lägger fram bättre arbetsmiljöförslag. I dag har vi en annan ordning, där det finns minimikrav på arbetsmiljöområdet och där det är fritt fram att införa högre krav om man vill. I framtiden ska man alltså bli utpekad om man gör det.
Herr talman! Tack, Raimo Pärssinen, för en väldigt viktig debatt om just regelförenkling och om begränsning av regelförenkling! Regelförenkling kan inte innebära att skyddsvärda grupper som konsumenter eller arbetstagare lider men. Man ska ha samma skydd som arbetstagare oavsett om man jobbar i ett stort eller i ett litet företag. Det är helt grundläggande både för mig som näringsminister och för hela regeringen. Refit-programmet är - det säger jag för tittarnas skull - kommissionens nya program. Det kom i december 2012. Syftet med det är att identifiera ineffektiva bördor men också ineffektiva åtgärder som har vidtagits till följd av olika lagstiftningar. Programmet handlar om att minska bördor för företagen inom EU. Den linje som jag som näringsminister har fört i konkurrenskraftsrådet och som är väl förankrad i riksdagen genom EU-nämnden och de olika utskotten handlar just om: Tänk småskaligt först! Ett antal länder har tillsammans med Sverige drivit på den inriktningen. Vi kan inte acceptera generella undantag för små företag. Jag har också haft en väl förankrad linje i EU-nämnden om att vi inte kommer att acceptera försämringar vad gäller arbetsmiljö eller arbetstagarskydd i Sverige, utan vi kommer att fortsätta att ha starkt skydd även i framtiden. Men låt mig säga någonting om gold-plating. Regeringen är generellt emot gold-plating på den inre marknaden, till exempel att länder lägger på ytterligare administrativa bördor. Jag vet att Socialdemokraterna instämmer i den delen. Det handlar om att onödigt stora bördor som enskilda medlemsländer lägger på kan bli till men för såväl stora som små företag. Principen om gold-plating tycker jag ändå att vi ska ha kvar som en vägledande princip. Men när det rör arbetsrätt, arbetsmiljö eller konsumenträtt är det viktigt att vi värnar den möjlighet som finns fördragsfäst i EU-rätten: Man kan ha bättre skydd för arbetstagare, till exempel, än den lägstanivå som fastslås i de olika minimidirektiven. Rätten att kunna fortsätta att ha detta också i framtiden stadgas i EU-rätten, både i EU-fördraget och i det ramdirektiv som finns för arbetsmiljöområdet. Det finns ingen diskussion i EU i dag som tyder på att det ska försämras eller förändras. Den här linjen har jag, som sagt, förankrat i EU-nämnden. Jag tycker mig se att det är ganska lika diskussioner hos Socialdemokraterna och hos regeringen när det gäller att man ska fortsätta att minska regelkrånglet för små företag men att det absolut inte får vara till skada för arbetstagare eller konsumenter. Arbetet med att underlätta vardagen för våra små företag handlar just om möjligheten för dem att skapa jobb i hela landet. Men, som jag sade inledningsvis: Arbetstagare i mindre företag ska inte särbehandlas. De ska inte utsättas för större risker än arbetstagare i stora företag. Därför kan Sverige inte acceptera att små och medelstora företag generellt undantas från denna typ av lagstiftning. Vi tycker att den generella principen vid utformning av regler ska vara: Tänk småskaligt först! Vi kommer inte att acceptera en försämring av arbetstagarskydd eller arbetsmiljö.
Herr talman! Tack för svaret, Annie Lööf! Om jag ska tolka det hela säger regeringen absolut nej till en sådan här gräns när det gäller antalet anställda och att det ska finnas en arbetsmiljölagstiftning som gäller oavsett var man jobbar någonstans. Regeringen har blivit uppvaktad av de centrala fackliga organisationerna: LO, TCO och Saco. De är väldigt oroliga i den här frågan. Nu vet inte jag om organisationerna har missat just det klara svar som Annie Lööf lämnade här i dag, att det absolut inte ska vara någon skillnad i det här regelsystemet. Det vore väldigt tacknämligt om det verkligen är så här. Nu är det lite synd, herr talman, att det inte är arbetsmarknadsministern som är här, eftersom det är arbetsmiljöfrågor. Men då kommer de frågor som jag nämnde tidigare. Det gäller belastningsskadedirektiv, till exempel. Vad kan Annie Lööf göra så att man verkligen kommer fram med det? Hur är det med arbetsmiljöstrategin när det gäller EU-kommissionen? Om man ska slå ihop lagstiftningarna, till exempel om arbetstagarinflytande, om övergång av verksamhet och det som är allmänt om information och samråd, till en enda rättsakt finns det en oro. Den finns också hos de centrala fackliga organisationerna. När det gäller förenkling finns det faktiskt en erfarenhet på löntagarsidan av att förenkling har betytt försämring. Det kunde vi se när ni antog sammalöneregeln när det gäller semesterlagen, till exempel. Det här har vi kunnat se när ni från regeringens sida har pratat om studieledighetslagen. Det kan vi se när man kallar det för förenkling när man lägger fram förslag om att det ska bli billigare för en företagare att säga upp människor. Det ska bli svårare för den som hamnar i en dispyt med en arbetsgivare och som blir uppsagd. Då ska den personen kunna gå på a-kassa i stället för att som i dag vara kvar på jobbet tills tvisten är löst i en domstol. Det finns en stor skepsis, vill jag säga, Annie Lööf, när man pratar om regelförenklingar och det handlar om löntagarna. Och om man nu ska slå ihop tre regelverk, om arbetstagarinflytande, om övergång av verksamhet och om information och samråd, till en enda rättsakt är det klart att det blir nervöst. Jag är glad över det första beskedet när det gäller antalet anställda. Det är vi absolut emot. Där har vi en gemensam ståndpunkt. Sedan gäller det gold-plating, om man ska gå in på arbetsmiljöregler. Gold-plating är bra. Ja, regelförenkling är bra där det passar. Men här handlade det om att försöka ge sig in på arbetsmiljölagstiftningen och där göra förenklingar som leder till försämringar. Jag har uppfattat svaret från Annie Lööf nu som att det absolut inte kommer att ske. Det ska inte kunna bli något utpekande eller någon gold-plating när det gäller just den del som handlar om arbetsmiljöfrågorna eller de arbetsrättsliga frågorna - det är de frågor som är oerhört viktiga för arbetsmarknadens parter. Min fråga är helt enkelt: Är det verkligen så att jag får två bra svar här i kväll?
Herr talman! Jag skulle vilja be Raimo Pärssinen att ställa de frågor som specifikt rör arbetstagarskydd och arbetsmiljö direkt till arbetsmarknadsministern. Anledningen till att jag är här i dag och svarar på frågan är att den är starkt förknippad med Refit-programmet och regelförenklingsarbetet. Det är jag som har ansvar för de frågorna. När vi pratar om gold-plating är det viktigt att veta definitionen av det. Gold-plating innebär att man ger vissa medlemsstater möjligheten att gå längre. Regeringen är generellt skeptisk till detta, förutom när det gäller arbetsmiljö och arbetstagarskydd. Vi är emot gold-plating inom andra system vad gäller regelkrångel för företag. Men när det rör till exempel arbetstagarskydd och arbetsmiljö eller konsumentskydd välkomnar vi gold-plating, för det innebär att enskilda medlemsländer kan ha strängare regler och bättre regler utifrån ett arbetstagar och ett konsumentperspektiv. Det här är väl kända ståndpunkter från den svenska regeringen. Jag har varit otaliga gånger i riksdagens EU-nämnd och förankrat regeringens position. Vi ser positivt på regelförenkling för små företag. Vi vill att EU ska göra mer för att minska bördor för företag i hela EU. Men vi vill inte ha generella undantag just för små företag, utan när man utformar ny lagstiftning vill vi att man ska tänka utifrån ett småföretagarperspektiv, det vill säga: Tänk småskaligt först! Passar det för det lilla företaget passar det oftast också för det stora företaget. Vi är heller inte beredda - det har jag också förankrat i EU-nämnden - att acceptera några försämringar av svensk arbetsmiljö och svenskt arbetstagarskydd i ett EU-perspektiv. Vi kommer där att hävda möjligheten till fortsatt, så att säga, gold-plating eller att gå längre än de minimikrav som direktiven anger. Det finns inte i min rådskonstellation, där jag är aktiv, några diskussioner om att förändra EU-fördraget eller förändra direktiven på arbetsmiljöområdet, som skulle möjliggöra den bild som Raimo Pärssinen målar upp. Inriktningen från regeringens sida är att fortsätta att välkomna Refit-programmet, som innebär regelförenkling för företagen, och att driva på för principen om att först tänka småskaligt när man utformar ny lagstiftning men inte att acceptera några försämringar vad gäller arbetsmiljö eller arbetstagarskydd. För konsumenter och framför allt arbetstagare är det viktigt att vi även fortsättningsvis får gå längre än de minimikrav som finns i EU. Det är en position som jag talar om nu, som är regeringens position och som är förankrad sedan länge i EU-nämnden.
Herr talman! Jag vill inte verka förvirrad. Det är klart att jag får ställa en ny interpellation som har specifikt med arbetsmiljöfrågorna att göra direkt till arbetsmarknadsminister Svantesson. Men som jag har förstått det handlar gold-plating om att du, om du har regler som går utöver kraven, ska motivera dem. Det är liksom tvärtemot mainstreaming, om jag har förstått det, för då tittar du på vad som är bra, och sedan tar du efter det. I det här fallet med gold-plating, när man ska motivera regler som ger bättre skydd, säger Annie Lööf att arbetsmiljöregler som ska ge bättre skydd ska motiveras. Jo, tyvärr uppfattar jag det så. Om jag har uppfattat detta fel får ministern gärna säga något mer. Ministern har mer talartid än jag. Förklara för mig. Vi vänder oss mot att ett bra förslag som förbättrar arbetsmiljön ska behöva motiveras ute i Europa. Förslaget ska inte behöva granskas. I sådana fall ställer jag en ny interpellation till arbetsmarknadsminister Svantesson för att diskutera specifikt de frågorna. Jag tolkar Annie Lööfs svar på mina frågor i interpellationen om hur regeringen agerar för att stoppa EU-kommissionens förslag och om regeringen delar kommissionens uppfattning som att regeringen säger nej till olika nivåer för de anställda och att regeringen till viss del delar kommissionens uppfattning. Återigen varnar jag för misstänksamheten mot regelförenklingar. Vi är vana vid att de inte har lett till förbättringar för löntagarna. Vi är noga med att se till att arbetsmiljöfrågorna verkligen hanteras varsamt. Vi vill ha en bättre arbetsmiljö i landet, inte sämre.
Herr talman! För den svenska regeringens del är det viktigt att frågor om svensk arbetsrätt och svensk arbetsmiljö avgörs hemma på nationell nivå. Vi vill gå längre än de minimikrav som sätts på den europeiska nivån. Därför är det viktigt för oss att försvara möjligheten att gå längre än stipulerade minimikrav. Det kommer vi att fortsätta att hävda, och vi kommer att värna arbetstagarnas såväl som konsumenternas intressen i viss lagstiftning. Det är viktigt att fortsätta regelförenklingsarbetet för företag. Det är fråga om att minska bördorna för små och stora företag, men det får inte ske på bekostnad av arbetsmiljö eller arbetsskyddsperspektivet. Det är något som vi fortsätter att driva. Vad gäller definitionen av gold-plating handlar det förenklat om när man överimplementerar någonting. I det här fallet är det fel att jämställa arbetsskydd och arbetsmiljö med just gold-plating, utan här handlar det om minimidirektiv där Sverige går längre. Då ska vi inte behöva motivera varför, utan vi gör det. Det är fördragsfäst, och det är vår rättighet att göra det. Det kommer vi att göra även i framtiden.